Herr talman!

Till att börja med vill jag betona flygets betydelse för tillgängligheten, konkurrenskraften och jobben i Sverige. Just Bromma flygplats är särskilt viktig för den interregionala tillgängligheten och därigenom för utveckling och tillväxt i hela landet. När det gäller säkerheten på Bromma vill jag först understryka att jag har förtroende för och förutsätter att Transportstyrelsen, som ansvarig myndighet, både har den kompetens som krävs för att göra de korrekta säkerhetsbedömningarna och följer det gällande regelverket för flygplatser. I somras ansökte flygplatsen om en uppgradering för att kunna möta förutsättningarna för den framtida trafiken. I denna ansökan fanns en hel del kompenserande åtgärder som inte fanns i 2011 års ansökan, till exempel ombyggnad av taxibanor, breddning av stråk, nya ljusinstallationer, ökat säkerhetsavstånd med mera. Transportstyrelsen godkände ansökan i denna del. Jag kan också konstatera att Transportstyrelsen i vissa delar avslog Swedavias ansökan. Transportstyrelsen har fattat sitt beslut i enlighet med det nationella regelverket för flygplatser och med beaktande av det nya EU-regelverket, som snart träder i kraft. När det gäller frågorna om rätten till information och insyn är det självklart viktigt att allmänheten så långt det är möjligt, och i enlighet med gällande lagstiftning, får insyn i den här typen av ärenden - verksamheten på Bromma är ju en fråga som verkligen berör många.

Herr talman! Jag ber att få tacka infrastrukturministern för svaret. Min interpellation grundar sig i att det finns flera oklarheter kring uppgraderingen av Bromma flygplats till en 3C-flygplats, inte minst vad gäller säkerhetsfrågorna. Det gäller både olyckor och hälsa. Stockholm är som bekant Sveriges huvudstad och hjärtat i landets viktigaste tillväxtregion. Stockholm är liksom själva navet i Sverige. Går det bra för Stockholm går det bra för Sverige - och tvärtom. Internationellt sett är dock Stockholm en ganska liten storstad, och man kan verkligen diskutera behovet av och lämpligheten i den mångmiljardinvestering som nu görs på Bromma flygplats utifrån ett tillväxtperspektiv. Ministern lyfter fram Bromma flygplats som särskilt viktig för den interregionala tillgängligheten och tillväxten i hela landet. Jag ber att få återkomma till de frågorna i ett senare inlägg. Herr talman! Jag har haft dialog med representanter från flera olika boendeföreningar kring Bromma flygplats. De påvisar alla att det finns uppenbara felaktigheter i beslutsunderlagen. Exempelvis nämns att antalet uppställningsplatser ska bli oförändrat, men senare meddelas att det ska öka. Man hänvisar från Swedavias sida till samråd med villaföreningarna som aldrig har ägt rum. Och man menar att bullret inte kommer att påverka trots att uppställningsplatserna ska bli fler. Med all sannolikhet innebär det ökade flygrörelser. Det kommer naturligtvis att låta mer och oftare, särskilt för dem som bor under själva inflygningsvägen, och de är ganska många. För dem som bor allra närmast är säkerhetsfrågorna väldigt viktiga och gör sig ofta påminda. 175 meter från landningsbanan ligger det närmaste bostadshuset. Är det då inte rimligt att man som boende får veta vilken säkerhetsrisk som flyget utgör? Är det för mycket begärt att få kunskap om vilka risker man utsätter sig för och får klarhet i vad som händer om ett plan till exempel får punktering eller problem med bromsen när det ska landa? Sedan finns alla de som bor lite längre från Bromma som ofta inte tänker på säkerhetsfrågorna. Ta Kungsholmen, till exempel, och gör ett tankeexperiment. Placera Gottrörakraschen i Rålambshovsparken. Den blir ingen mirakelnödlandning där alla överlever. Större och tyngre flygplan medför större risker. Herr talman! Det är bra att ministern litar på Transportstyrelsen när det gäller kompetens för att göra olika bedömningar. Det vore till och med illa annars. Det är också bra att ministern ser rätten till information som självklar. Det gör jag med. Det är mot den bakgrunden som jag ställer min interpellation. Det borde ligga i allmänhetens intresse att uppgifter och kunskaper om säkerhet är offentliga, särskilt mot bakgrund av att Swedavia så sent som 2011 fick avslag på sin ansökan om att uppgradera Bromma till en 3C-flygplats för att man inte uppfyllde säkerhetskraven. Transportstyrelsen värdesätter uppenbart inte allmänhetens önskan om insyn. Det är till och med rätt märkligt att säkerhetsutredningen som ligger till grund för beslutet hemligstämplats. Vad är det för affärshemligheter som är så viktiga att säkerhetsfrågorna ska döljas för allmänheten? Swedavia har för det första inga konkurrenter i Stockholmsområdet, och för det andra borde inställningen vara tvärtom. Sprid säkerhetsfrågorna till alla som kan tänkas ha nytta av dem. Jag har svårt att se någon annan anledning för sekretessen än att man vill dölja risker för allmänheten. Jag hoppas naturligtvis att det inte är så. Det var därför jag skrev min interpellation, och det är de frågorna jag vill att ministern klargör. Varför hemligstämplas säkerhetsutredningen? Varför får folk inte veta vilka risker de utsätts för? Jag och många med mig vill ha svar.
Herr talman! Det är naturligtvis angeläget att om man bor i ett närområde vill man vara så informerad som möjligt om vad som kan hända, hur arbetet går till och framför allt om det ska bli någon form av förändring. Däremot är det svårt att veta exakt vad som kommer att hända just flyget. Nu nämnde Teres Lindberg att det sker någonting vid inflygningen i närheten av Bromma eller över Kungsholmen. Saker kan hända oavsett plats om olyckan är framme. Här är det fråga om säkerhet för flyget. Oavsett om man jobbar i luften eller på marken, för alla inblandade aktörer, är säkerheten A och O. Men det kan fortfarande inträffa någonting. Det är naturligtvis en avvägning som har funnits när bostäder har vuxit upp i och runt området och när man ser över tillstånden för en flygplats - i det här fallet Bromma. Sedan var det frågan om varför något beläggs med sekretess eller inte. Det är naturligtvis en bedömning som görs. Den kan inte göras hur som helst. Det finns naturligtvis förutsättningar för bedömningen. Ibland kan det föreligga en risk för skada för inblandade bolag, företag eller flygplatsen. När det gäller frågan om att begära ut handlingar för att ta del av information har, som Teres Lindberg säkert känner till, beslutet överklagats hos kammarrätten. Den frågan är heller ännu inte avgjord. Personligen tycker jag att möjligheten att få ta del av så mycket information som möjligt är bra för alla parter. Det är bättre att jobba med kunskap än med okunskap. Jag kan ändå inte låta bli att fundera över Teres Lindbergs ingång i frågan. Nu skulle i och för sig Teres återkomma om Stockholms utveckling, konkurrenskraft och behovet av flyget. Jag har också läst motioner som har väckts i kammaren. Teres Lindberg skrev senast i höstas under allmänna motionstiden en motion som bygger på att Bromma ska läggas ned. För mig är det oerhört viktigt att se Bromma flygplats som den förutsättning som behövs för att hålla ihop hela landet, gärna kopplat med Arlanda som ett viktigt nav. Ska vi över huvud taget tala om förutsättningar för regionen och landet måste vi se till sådant som stärker vår konkurrenskraft, som gör att fler människor kommer i jobb. Då är flyget ett viktigt verktyg. Men flyget ska också rätta sig efter det som är rimligt, riktigt, EU-reglerat och globalt reglerat. Då kommer säkerheten först. Det gäller naturligtvis även Bromma.

Herr talman! Jag ska vara helt uppriktig. Jag är ingen varm anhängare av Brommaflyget. Men det är inte därför jag har skrivit min interpellation. Jag har skrivit den för att det bor 40 000 människor under inflygningsvägen som inte får ta del av de säkerhetsanalyser som görs. Ministern betonar i sitt svar flygets betydelse för tillgängligheten, konkurrenskraften och jobben i Sverige. Jag är beredd att instämma. Flyget har stor betydelse. Det är kanske det viktigaste argumentet mot att uppgradera Bromma flygplats. Stockholm och Sverige behöver en flygplats som står sig i den internationella konkurrensen. Arlanda gör inte det i dag. Det behövs fler flyg på Arlanda, inte färre, annars kommer Arlanda inte att kunna konkurrera. I dag väljer utländska bolag att lägga sina långdistansflygningar på Helsingfors eller Köpenhamn. Helsingfors är redan Nordenledande på fjärrflyg. Det är den matchen som Sverige ska ta. Det här är redan ett stort problem. Hotet kommer på sikt att bli ännu större för den svenska konkurrenskraften. Följden blir färre internationella huvudkontor, färre Europakontor samt färre Norden och Skandinavienkontor. Det i sin tur betyder färre jobb, sämre tillgänglighet och färre flyg. När man frågar företag och företagare i Stockholm om de största hindren mot att expandera och växa svarar de alla med emfas: Bristen på bostäder. Uppgraderingen medför just gigantiska problem för bostadsbyggnationen i delar av Stockholms innerstad, i attraktiv närförort som Bromma, Spånga, Sundbyberg och Solna. Här breder den ökade säkerhetszonen ut sig som en våt filt och medger inte att man tar upp höjden vid nyproduktion. Var ska de 440 000 människor som står i Stockholms bostadsförmedlings kö bo någonstans om man inte får bygga på höjden? Hur ska regeringen klara målen i Stockholmsförhandlingen - regeringen skryter om alla bostäder som ska byggas - om man inte får bygga på höjden? Var ska alla de unga, kreativa människorna från hela landet som dras till storstaden Stockholm bo, som så väl behövs för Sveriges och Stockholms utveckling? Jo, de drar vidare till andra städer i världen. För Sverige vore det katastrofalt att de unga, kreativa människorna flyr landet. De behövs här för att Sverige ska stå sig i den internationella konkurrensen. Uppgraderingen till 3C är en del i planen och projektet Future Bromma, som handlar om att omfördela passagerare från Arlanda till Bromma. Totalt handlar det om en investering på 2,2 miljarder kronor. Om Swedavia har gett upp hoppet om att klara koldioxidtaket, som för närvarande är upphävt, vore det väl ändå smartare att använda de 2,2 miljarderna och köpa Arlanda Express och drastiskt sänka priset så att fler tar tåget. Med vettiga priser är tåget ett utmärkt alternativ till bilen och dessutom den absolut bästa lösningen för att sänka koldioxidutsläppen på Arlanda. Genom att satsa på Arlanda kan vi ta matchen och på allvar visa att vi är Skandinaviens huvudstad. Vi kan få till stånd fler bostäder och rimliga resvägar till Arlanda. Men då krävs det att regeringen och infrastrukturministern ser hur saker och ting hänger ihop. Det som görs just nu får allvarliga konsekvenser för tillväxten i hela landet. Att flytta resenärer från Arlanda till Bromma är definitivt fel väg att utvecklas. Det är dags att öppna ögonen och se till att Arlanda blir det verkliga navet i landets flyg.
Herr talman! Jag tycker att det är spännande och bra att Teres Lindberg så tydligt uttrycker att flyget är viktigt. Samtidigt ska vi påminna oss om det hon mycket ärligt sade, att Bromma flygplats kan hon däremot helst vara utan. Med tanke på hur diskussionerna går inför valet får vi väl hoppas att det inte kommer ett förslag om att införa en flygskatt, som ytterligare kan slå mot företagens förutsättningar och konkurrenskraft. Låt oss gå tillbaka till frågan om Bromma. Min mycket tydliga uppfattning är att både Bromma och Arlanda behövs. Arlanda ska vara navet för att ta människor ut i världen och ta in människor utifrån världen till våra stora företag och våra huvudkontor, spetskompetens som behöver komma in, liksom när det gäller turist och besöksnäringen. Jag tycker också att det är ett problem att SAS har sin hubb i Köpenhamn och Finnair sin i Helsingfors. Därför jobbar Swedavia tydligt med fler långdistansflyg och fler direktflyg, kopplat till Arlanda. Swedavia har dessutom en av de få miljöcertifierade flygplatser som finns i hela Europa och jobbar oerhört hårt med inte minst CO2-utsläppen. Sverige är faktiskt ledande i hur man kan flyga på ett smart sätt för att minska både bränsleåtgång och utsläpp. Det som den här regeringen tittar på när det gäller flyget är att få fler spårförbindelser till både Landvetter och Skavsta. Vi har det ut till Arlanda. Där är det flera olika aktörer som kan samsas om att köra dit ut. Liknande har man tänkt sig ut till Bromma, nämligen spårväg, och det är naturligtvis viktigt. Teres Lindberg nämner en viktig hämsko när det gäller att utveckla den här regionen ännu mer, och det är bristen på bostäder. Det är en av anledningarna till att den här regeringen tillsammans med ett antal kommuner och regionen har fattat beslut om att investera i att bygga ut tunnelbanan och med det som en viktig grund bygga fler bostäder. Nacka kommun, landstinget, Stockholms stadshus och de andra berörda kommunerna är överens om tunnelbaneutbyggnaden för att kunna få fler bostäder. Tillbaka till grundfrågan, herr talman, till det som Teres Lindberg egentligen oroade sig för, med all respekt. Även om Teres Lindberg inte gillar flygplatsen bor det trots allt människor i Bromma, och vi har verksamheter där. Hur ska rätt information kunna ges, hur ska man arbeta med de närboende, hur ska man kunna ta del av informationen och vad ska vara affärshemligheter? frågade Teres Lindberg. Det är viktigt att följa den ordning som finns. Det har lämnats ut information, men uppenbarligen inte tillräckligt. Herr talman! Jag kan inte i det här läget avgöra vilken information som till slut lämnas ut eftersom det prövas just nu i kammarrätten.

Herr talman! Jag skulle vilja säga att det viktigaste motstånd som jag har mot både Bromma flygplats och den uppgradering som just nu sker handlar om tillväxt, landets utveckling och behovet av bostäder. Uppenbarligen lyssnade inte infrastrukturministern på vad jag sade. Jag ifrågasatte om man skulle uppnå målen i och med Stockholmsförhandlingen. Man kan inte bo på ett tunnelbanespår. Ska man klara de höga ambitionerna, och jag välkomnar dem, absolut, måste man kunna bygga på höjden. Vad som händer med uppgraderingen av Bromma flygplats är att det läggs en våt vilt över möjligheterna att bygga högt. Man kommer inte att klara av de mål som man har satt upp därför att marken trots allt är begränsad. Det är detta det handlar om; det är det som är det allra viktigaste. Det finns även andra frågor som är viktiga här. Forskningen går hela tiden framåt. Vi vet mycket mer i dag än vad vi visste för fem eller tio år sedan och 1936 när flygplatsen öppnades. Vi vet att flygdiesel är cancerframkallande. I vilken mån kan diskuteras. Vi vet att buller är farligt och skadligt, och inte minst vet vi hur det påverkar barns lärande. I dag hade utbildningsutskottet en utfrågning med anledning av PISA-undersökningen. Jag tror förvisso inte att man diskuterade just flygbuller, men under inflygningsvägen till Bromma finns det ungefär 45 förskolor, ett tio femtontal grundskolor och ett par gymnasieskolor. På alla dessa befinner sig barn under lärande. Varje gång det skakar i taket och det hörs störs de i sitt lärande, varje gång. Det oroar mig jättemycket, och det borde oroa också regeringen, att flyget påverkar både barns och vuxnas hälsa. Men det allra viktigaste handlar om Sveriges och Stockholms utveckling.
Herr talman! Som Teres Lindberg säger går forskningen framåt. Vi vet mer och mer om vad som händer med oss och vad som orsakar vad. Men också tekniken går framåt liksom utvecklingen. För flygets del gäller det materialanvändning och bränsle, hur man minskar bullereffekter, jobbar med inflygningar och bättre kan anpassa sig till sin omvärld. Om man på allvar menar att det är viktigt för den här regionen, och för den delen för det här landet, att öka konkurrenskraften och få fler människor i jobb är det flera saker som man måste få att fungera. Flyget är ett viktigt verktyg. Både Bromma och Arlanda behövs. Alliansregeringen har tillsammans med alliansföreträdare i staden, i länet och i ett antal kommuner planerat och sett var man ska kunna bygga ett stort antal bostäder, kopplat till att även tunnelbanan ska byggas ut. Det säger sig självt att det inte är på tunnelbanespår som det ska finnas boenden, utan man har planerat var och hur man ska bygga de här bostäderna. Jag tycker att det är tråkigt att Teres Lindberg inte vill ha kvar Bromma flygplats, men det är en uppfattning som hon naturligtvis får ha, herr talman.